Herr talman! Jag tackar statsrådet Wickman för svaren på mina frågor och tror ait vi denna gång är praktiskt taget helt överens. När statsrådet noterar den positiva roll som jag velat tilldela samhället i berörda avseende vill jag bara tillfoga: Det är ingen sinnesändring från vår sida. Vi har i varje fall under alla de år som jag suttit i riksdagen tryckt på den stora betydelse som staten har genom en aktiv medverkan i den tekniska forskningen och utvecklingsarbetet. Där är vi nog helt överens, och det är därför inte mycket att orda om. Jag skall inte fördjupa mig särskilt mycket i dessa frågor. Jag tycker mig kunna lyssna ut av vad statsrådet Wickman säger att det kommer att bli en annan anslagsfördelning till styrelsen ett kommande budgetår än det innevarande. Det är kanske inte så, statsrådet Wickman, att det inte hade varit möjligt att få min partigrupp med på en reservation. Vi bedömde väl snarare frågan så att det var viktigare att vi fick utskottet att skriva som det har gjort än att lägga en reservation som i och för sig inte skulle leda till något konkret resultat. Jag kan inte tolka utskottets skrivning på annat sätt än som en beställning, och det är väl fullt riktigt att de förskott som man nu tar ut av malmfonden på ett eller annat sätt måste klaras upp ett kommande budgetår. Därom torde vi också vara överens. Det är kanske bäst att avvakta styrelsens förslag, men vad jag menade om INFOR var att den finaste vägen att ge ett statligt stöd till industriellt utvecklingsarbete är att följa samma regler som malmfonden tillämpar, och det torde, när man ändå skall ändra på reglerna för INFOR, vara möjligt att få den ändringen genomförd. Jag vill bara nämna detta som en rekommendation att tänka på när statsrådet skall överväga styrelsens kommande förslag. Herr talman! Jag har tidigare sagt att jag inte har något speciellt yrkande i dag. Jag noterar med tillfredsställelse att statsrådet Wickman till följande budgetår kommer att lägga ett helt annat förslag än denna gång. Förslaget har upplevts av tjänstemän inom styrelsen och inte minst av svenskt näringsliv som en chock. Man har undrat: Är det verkligen möjligt att detta är resultatet av den stora satsning som aviserades föregående år? Vi kanske är litet lugnare för framtiden efter det svar jag fått.

Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 39 har motion II: 303 behandlats, i vilken motionärerna yrkat på en utredning rörande lämpliga former för försäljning av aktier i de i vinstsyfte drivna statliga företagen. Förslag med samma innebörd har vid flera olika tillfällen varit uppe till behandling i riksdagen men varje gång avstyrkts av majoriteten med den kanske något slitna motiveringen, att några nya skäl för ett ändrat ståndpunktstagande inte föreligger. Jag anförde vid förra årets debatt i denna fråga en rad nya skäl, t.ex. det ökade intresset från allmänhetens sida att placera sparade slantar i aktier i stället för i bank och därigenom söka undvika den förlust som den fortgående inflationen innebär. Bildandet av aktiesparklubbar bland företagens anställda av alla kategorier har fått en mycket stor utbredning. Detta ger ju inte bara ett incitament till ökat sparande, utan innebär även ett vidgat intresse för de olika företagens utveckling och hur dessa sköter sig i skilda avseenden. I den aktuella debatten om insyn i företagen kan sägas att ett innehav av aktier medför att man som delägare i företaget, antingen detta delägarskap är stort eller litet, har möjlighet och rättighet att få insyn i och ställa de frågor om företagets dispositioner, skötsel och utvecklingsplaner som för många människor är av stort intresse. I dag finns möjligheten för den enskilda människan att genom köp av aktier i framför allt de större, börsnoterade företagen få denna insyn. Men samma möjlighet till insyn finns inte i de i vinstsyfte drivna statliga företagen, som enligt riksdagens uppfattning skall verka på ur konkurrenssynpunkt samma villkor som den enskilda företagsamheten, och motionärerna har därför begärt denna utredning, som ger möjlighet att köpa aktier i dessa statliga företag, och även särskilt påpekat att försäljningen skall ske under former som garanterar en bred spridning av aktierna bland allmänheten. Jag tror att det skulle vara till nytta för de statliga företagen om en sådan möjlighet existerade. Det finns säkert många människor som skulle ha intresse av att få en närmare inblick i hur de statliga företagen utvecklas och fyller sin samhällsuppgift. Det personliga sparandet och ägandet medför dessutom en ökad trygghet och en förstärkning av den enskilda människans valmöjligheter, och det medverkar till ett breddat delägarskap i näringslivet, antingen detta är statligt eller enskilt. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Som herr Ottosson nyss erinrade om är denna fråga gammal och välbekant för kammarens ledamöter; jag minns faktiskt inte hur många år den stått på dagordningen. Den enda förändring som har skett i år är att moderata samlingspartiet frångått högerns tidigare förslag om försäljning av aktier och i stället anslutit sig till mittenpartiernas krav på en utredning. Från utskottsmajoritetens sida har vi inte vid något tillfälle funnit skäl att yrka bifall vare sig till förslag om försäljning av aktier eller till förslag om utredning av frågan. Utskottsmajoriteten har kommit till samma ställningstagande även i år och alltså hemställt om avslag på motionen. Jag ber med dessa ord, herr talman, att få yrka bifall till statsutskottets förslag. ningen med hänsyn till verkningarna ur luftföroreningssynpunkt; da tre motioner i vad de hänvisats till bevillningsutskottet, i skrivelse = till Kungl. Maj:t begära en förutsättningslös utredning rörande beskattningen som miljöpolitiskt instrument.

Herr talman! Av de fyra olika motioner som behandlas i bevillningsutskottets betänkande rör sig tre om skattens roll i miljöpolitiken. Den fjärde motionen gäller oskadliggörande av oljeavfall, och det är mer en fråga om statliga subventioner än om skattepolitiska åtgärder. Utskottet har tidigare behandlat motioner av liknande innebörd och då som nu avstyrkt dem alla. Det har skett med motiveringen att skatteinstrumentet inte är lämpligt, när det gäller att tillgodose miljöpolitiska intressen. Det är rätt märkligt att hur utskottet än argumenterar — det skedde senast den 12 december i fjol — så återkommer krav med samma innebörd åter och åter igen. Jag tror att det beror inte på någon sjuklig monotoni hos motionsförfattarna utan på att här verkligen finns ett påträngande problem, som man inte riktigt vet hur man skall angripa. I tidningarna ser vi dagligen notiser om hur miljöförstöringen tilltar. Vetenskapen upptäcker förekomst av det ena giftiga ämnet efter det andra, och både flora och fauna hotas. För någon tid sedan läste jag en artikel av en vetenskapsman, som förklarade att de giftiga avgaserna från skorstenar, bilar och andra källor efter hand kommer att stiga högre i luftlagren för att slutligen samlas uppe i atmosfären och bilda en skärm, som solstrålarna skulle få svårt att helt tränga igenom. Världstemperaturen skulle komma att falla och en ny istid kanske därigenom inträda. Oavsett i vad mån det ligger realitet bakom sådana spådomar — det var en aktad vetenskapsman som skrev detta — är det alldeles klart att miljöförstöringen i vårt land av breda folklager betraktas som en verklig folkfara. Man anser att kampen mot denna måste föras med alla tillgängliga medel. Men vilka medel är tillgängliga? Därom tvistar inte bara de lärde utan också de mera lekmannabetonade grupper som finns inom och utanför riksdagen. Här gäller det nämligen en kamp som måste föras av alla om det skall vara någon mening med den. Naturvårdsverket i all ära, men staten kan inte ensam bemästra detta problem. Det finns så många små enheter som man måste uppehålla sig med; som måste vara delar av den stora här som skall angripa dessa förgiftningsproblem. Bestämmelser, straff, åtgärder och stimulanser måste därför sättas in på alla håll och i varje särskilt fall med sitt speciella instrument. Olika medel har förordats, åtskilliga har prövats. Sanningen torde vara den, att man inte nått någon som helst klarhet på detta svårorienterade fält. När skattepolitiken kommit i blickpunkten i samband med miljöfrågorna har man inte ansett annat än att beskattningsinstrumentet kunde användas i vissa fall där det vore lämpligast och mest praktiskt. Som anfördes i reservationen i fjol har en expertgrupp inom kommunikationsdepartementet aktualiserat samma tanke i visst sammanhang. Är det ändå inte så, herr talman, att här föreligger en brist som borde avhjälpas snarast, så att man fick spörsmålet förutsättningslöst utrett? Det är möjligt att utredningen inte skulle kunna lösa alla de olika problem det gäller, men man kanske i varje fall skulle kunna komma till rätta med det som behandlas i dessa motioner. Finns det några särskilda fall där man med fördel just kan använda skatteinstrumentet för att bidraga till bekämpningen av vissa miljöskador? Man kommer såvitt jag förstår inte ifrån denna frågeställning. Motionerna kommer att upprepas år efter år och den ängsliga allmänheten kan, om ingenting händer, med visst fog göra gällande att det brister i statlig handlingskraft för att skapa alternativ och verksamma stimulanser i kampen mot det framtida hotet. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen.

Herr talman! Miljöfrågorna har under de allra senaste åren aktualiserats i en grad och en omfattning som ännu så sent som i början av 1960-talet skulle ha ansetts helt verklighetsfrämmande. De risker och olägenheter som den nya tekniska utvecklingen fört med sig för människornas hälsa och välbefinnande har ökat oroväckande. Allt fler forskare och vetenskapsmän är eniga om att vi står i en mycket allvarlig miljösituation och de kräver långtgående åtgärder för skyddet av miljön. Det är mot den bakgrunden man får se de frågor som väckts i de nu diskuterade motionerna och reservationen till utskottets betänkande. Beskattningen som miljöpolitiskt instrument har tidigare behandlats av riksdagen, och man har känt stor tveksamhet i frågan. Skälen mot att närmare utreda och pröva sådana förslag har varit bl.a. svårigheterna att komma till enighet och fastställa vad som är miljöskadligt och när och hur en beskattning skulle kunna sättas in i miljövårdsstimulerande syfte. Intresset från skilda håll, inte minst från näringslivets sida, för att avskaffa punktskatterna har varit ett annat skäl. Det är alltså ingen tvekan om att stora svårigheter föreligger, när man beträder vägen att via skattepolitiska åtgärder skydda och stimulera en god miljö. Reservanterna har heller inte gått in för några konkreta åtgärder, utan anhåller att en förutsättningslös utredning får diskutera igenom dessa frågeställningar och komma med de förslag som därefter kan anses möjliga och rimliga. Anledningen till att vi från centern har anslutit oss till reservationen är det som jag i början antydde, nämligen den enorma betydelse miljöfrågorna numera har för dagens människor. Detta gör att man kan få ompröva tidigare värderingar och ståndpunkter. En viktig princip anser jag bör framhållas. I den mån man kan stimulera konsumenterna till val av produkter som är miljövänliga och näringslivet att vidta åtgärder som leder i samma riktning, är detta avgjort att föredra framför att stifta lagar och förordningar. Vi bör alltså söka generella åtgärder som är självverkande i miljövårdande riktning. Sådana åtgärder kan inte ersätta lagstiftning, men de kan minska behovet av lagstiftning och underlätta åtlydnaden av lagarna. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det brukar ibland sägas att människan är den enda varelse som medvetet förstör sin egen livsmiljö. Jag är inte tillräckligt kunnig i biologi och då speciellt ekologi för att kunna avgöra, om det är riktigt att människan är den enda varelse som gör detta. Men i varje fall har man under senare år lyckligtvis fått upp ögonen för att det pågår en våldsam miljöförstöring inom alla s.k. civiliserade samhällen, en miljöförstöring som hotar att spoliera livsbetingelserna. I motion nr 382 i första kammaren, som behandlas i utskottsbetänkandet och som jag väckt, utvecklar jag något den hälsofara som speciellt bilavgaserna inom tättbebyggda orter utgör. Framför allt vill jag fästa uppmärksamheten på något som inte tidigare så mycket har behandlats i den allmänna debatten, nämligen den väsentliga ökning av lungcancern som har kunnat noteras under senare år. Annars har man mest talat om koloxidförgiftning, blyförgiftning och dylikt som säkert också är allvarligt. Denna ökning av Ang: vissa miljöpolitiska skattefrågor lungcancern som är mycket större i tätbebyggda samhällen och större städer än på landsbygden kan naturligtvis delvis förklaras med rökning och användning av eldningsoljor för uppvärmning av fastigheter. Men den förklaringen räcker av allt att döma endast delvis, och många vetenskapsmän hävdar nu att en väsentlig orsak till denna ökning av antalet lungcancerfall i de större städerna är just bilavgaserna och då framför allt bensinavgaserna. Bland de mer än 200 ämnen som dessa avgaser innehåller finns en rad cancerframkallande ämnen. Av intresse är i detta sammanhang framför allt en tjärprodukt som uppkommer vid ofullständig förbränning och som kallas 3,4 benpyren. Detta är en allvarlig fråga — det kan ju inte vara någon särskilt trevlig form av samhällsliv, när medborgarna far omkring med fordon som genom sina avgaser ökar riskerna för lungcancer. Jag har i min motion dels föreslagit lagstiftningsåtgärder för att begränsa olägenheterna, dels ifrågasatt skatteåtgärder för att stimulera till andra framdrivningsmetoder, som inte är hälsofarliga. Frågan om lagstiftning har hänvisats till tredje lagutskottet och kommer såvitt jag inhämtat inte att behandlas förrän i höst. Jag vill ändå nämna att den lagstiftning vi har fått om avgasrening bara ger ett alltför obetydligt uppskov med ökningen av avgaserna i de större städerna. I fråga om eldningsoljor ser det ut som om man möjligen skulle hålla på att vända trenden. Men avgaserna ökar, möjligen med ett litet kort uppehåll när avgasreningen förbättras. Här har Volvo gjort en god insats. Den avgasrenare man konstruerat har väckt internationell uppmärksamhet, bl.a. i Amerika. Den är bra men löser inte problemet. Det finns möjlighet att övergå till gasoldrivna bilar. För närvarande tror jag dock att den mest realistiska lösningen vore att satsa på elektriskt drivna bilar i storstäderna. Jag vill erinra om att de elektriska bilarna kom före de bensindrivna och var en större ' artikel för 70—80—90 år sedan. Så fann man att de bensindrivna bilarna var billigare, och småningom blev de lika driftsäkra som de elektriska och då segrade de utan att man tänkte på hälsoriskerna. Av intresse i detta sammanhang är vad Volvochefen sade i en intervju för en tid sedan, att bilindustrin i och för sig skulle kunna konstruera en »allbil» med kombinerad elektrisk drift och bensindrift. General Motors i Amerika har hållit på med ett sådant konstruktionsarbete i fem år. Det är en bil som, något förenklat uttryckt, man kör med eldrift inne i städerna, och när man kommer ut på landsbygden, där hälsoriskerna inte är så stora genom att trafiken inte är så tät, kopplar man på bensinmotorn. Det går inte riktigt så till tekniskt, jag har förenklat det. Jag är medveten om de principiella betänkligheterna och de praktiska svårigheterna vid användandet av beskattning som miljöpolitiskt instrument. Dessa betänkligheter framhålls både i utskottets betänkande och i viss mån även i reservationen. Man har tidigare i utskottsutlåtanden för några år sedan sagt att beskattningen skall vara konsumentneutral. Det är i allmänhet en riktig princip. Men när det gäller betydande och allvarliga hälsorisker kan man ifrågasätta om vi skall vara konsumentneutrala och tillåta produkter som sprider allvarliga sjukdomar. Här bör man nog överge konsumentneutraliteten. Herr talman! Utskottet skriver välvilligt om min motion och det är roligt att läsa, men resultatet blir som i så många fall att man har hittat en utredning som sysslar med frågan, bilskatteutredningen, och därför bör inte, säger utskottet, motionen föranleda någon riksdagens åtgärd. Jag vill naturligtvis hellre ansluta mig till reservationen, som förklarar att problemet med beskattningen som miljöpolitiskt instru ment är svårt men att detta inte är någon anledning att inte utreda det. Detta är en sak som — såsom herr Lundström säger — kommer igen under alla förhållanden. Det är lika bra att först som sist sätta i gång med en utredning. Av den anledningen, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Det finns ingen anledning att i dag ta upp en miljöpolitisk debatt i allmänhet, eftersom vi väl alla är överens om betydelsen av en aktiv miljöpolitik. Jag tror att ingen i dag kan eller vill förneka att vi nu har en ganska bra aktivitet på detta område. Inom = bevillningsutskottet har vi emellertid delade meningar om lämpligheten av att använda skatteinstrumentet som miljöpolitiskt medel. Majoriteten tror inte på lämpligheten av att införa nya punktskatter och därmed styra konsumtionen och användningen av vissa varor. Så sent som vid förra årets höstriksdag avvisades också förslag om införande av sådana punktskatter, och utskottet finner inte anledning att nu gå ifrån denna principiella uppfattning. Onekligen är det något av ett principiellt ställningstagande vi här har att göra. Förra året framhöll utskottet — och det uttalandet godkändes av riksdagen — att vi så långt möjligt bör ha en neutral beskattning. Det måste vara svårt att beskatta olika varor med hänsyn till deras farlighet ur miljösynpunkt. Det finns nämligen, och kommer nog alltid att finnas, mycket delade meningar om vilka varor som är mest, eller mer eller mindre, miljöförstörande. Utskottsmajoriteten anser alltså att det är bäst att vara försiktig med att införa nya punktskatter, och därom är nog de flesta överens. Så sent som i förra veckan förde vi en debatt om punktskatter. Då hade majoriteten att argumentera för bibehållandet av vissa sådana, medan reservanterna tyckte att vi borde slopa dem. I dag är det ombytta roller. Jag medger givetvis att debatten i dag gäller andra varor och att det kan anföras andra motiv, men vi kan inte komma ifrån att principen finns med i bilden också den här gången. Som nämnts tidigare i debatten finns det en kraftig opinion, inte minst inom näringslivet, för att få bort punktskatterna. Utskottet har vid flera tillfällen uttalat sig mycket positivt till förmån för dessa intressen. Det är närmast de ekonomiska konsekvenserna som har lagt hinder i vägen för ett slopande av de punktskatter som finns. Utskottet anser därför, som sagt, inte att vi på nytt bör gå in för punktskatter. Som framgått av de inlägg som gjorts, bygger reservanterna sitt yrkande på flera olika motioner, men jag tycker nog att dessa mera principiella argument kan anföras beträffande alla motionerna. Eftersom herr Ernulf tog upp sin motion om elbilar litet mera utförligt, skall jag säga några ord om den. Det är riktigt att utskottet har uttalat sig ganska positivt om den motionen. Som framgår av utskottets betänkande har staten redan — genom Svenska utvecklingsbolaget — engagerat sig för att utveckla just den typen av bilar. Dessutom är de elbilar som nu används något gynnade i skattehänseende i jämförelse med andra bilar. I varje fall har den uppgiften lämnats till utskottet. Hur elbilarna bör beskattas skall, som också herr Ernulf framhöll, den sittande bilskatteutredningen fundera över och framlägga förslag om. Det finns enligt utskottets mening bättre och säkrare medel att komma till rätta med våra miljöproblem än att slå in på vägen med nya punktskatter. Vi har, som sagt, heller ingen anledning att tvivla på viljan och ambitionen att lösa de miljöproblem som vi brottas med. Jag ber, herr talman, följaktligen att få yrka bifall till bevillningsutskottets betänkande.

Herr talman! Som kammarens ledamöter vet tillämpar vi numera här i landet frivillig särbeskattning som medför skattelättnader för gifta i åtskilliga fall då båda makarna har inkomst. Ansökan att bli särbeskattade skall göras av makarna gemensamt före den 1 juli det år taxeringen sker. För ansökan finns en särskild blankett med en hel del uppgifter som alla är hämtade från makarnas deklarationer. Första gången den frivilliga särbeskattningen tillämpades var vid 1967 års taxering. Det förekom då en hel del upplysningsverksamhet kring den nyhet som särbeskattningen innebar. Trots detta missade många människor möjligheten att göra ansökan om särbeskattning. När denna tillämpades andra gången, vid 1968 års taxering, kom hela anordningen mer i skymundan. Detta är inte sagt som någon kritik mot dem som hade till uppgift att informera allmänheten om dessa ting. Ett faktum är dock att många människor, som lämnat in ansökan om särbeskattning 1967, inte gjorde det 1968 fastän förutsättningarna för särbeskattning var desamma som föregående år. När skattsedlarna damp ner i brevlådorna i december fick dessa människor veta vad deras försummelse kostat i ökad skatt. Den som inte bevakar sin rätt får naturligtvis vara beredd att stå sitt kast, men i detta fall finns faktiskt förmildrande omständigheter. Många hade den föreställningen att den ansökan de ingav 1967 — och som bifallits av skattemyndigheterna — gällde inte bara för 1967 års taxering utan allt framgent så länge den inte återkallades. Detta misstag förefaller ursäktligt. Det fanns andra människor som glömt bort hur de gjorde 1967 och helt enkelt inte har problemet med särbeskattning klart för sig 1968. Slutligen fanns sådana människor som inte observerat möjligheten till särbeskattning vare sig 1967 eller 1968. Den information som förekommit hade inte nått fram till dem. En bidragande orsak till att de skattskyldiga inte bevakat sin rätt har varit att det inte finns någonting i deklarationsblanketten som fäster deklaranternas uppmärksamhet på möjligheten att erhålla frivillig särbeskattning. Man frågar sig om det inte skulle vara möjligt att ha en kryssruta, där de skattskyldiga kunde markera om de önskade bli särbeskattade. Kanske kunde en sådan markering rent av godtas som Ang. frivillig särbeskattning ansökan. En anteckning i makarnas deklarationer om att de önskar särbeskattning godtas redan nu som ansökan av skattemyndigheterna i Stockholm. Utskottsmajoriteten uttalar att det skulle vara till fördel om detta förfarande kunde vinna allmän tillämpning. Det är alltså bara själva kryssrutan som skiljer majoriteten och minoriteten i utskottet på denna punkt. Med huvudfrågan är det en annan sak. Av de skäl som jag nu anfört finner reservanterna att man skall ge dem som inte tog till vara möjligheten att begära särbeskattning i samband med 1968 års taxering en andra chans genom att ge dem rätt att lämna in ansökan ända till den 1 juli i år. Eftersom skatten enligt 1968 års taxering redan är debiterad blir det för dem som kan dra nytta av en sådan förlängd ansökningstid fråga om restitution eller avkortning av en del av skatten. Detta innebär naturligtvis en viss belastning för skattemyndigheterna, men den olägenheten bör vägas mot intresset att undvika i många fall kännbara rättsförluster för ett stort antal skattskyldiga.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

Herr talman! Efter herr Tistads anförande kan jag fatta mig relativt kort. Jag ber dock att i egenskap av motionär i ärendet få framföra några synpunkter. Den av mig ingivna motionen I: 130 har tillkommit som ett resultat av den erfarenhet rikets lokala skattemyndigheter vunnit av den frivilliga särbeskattningen åren 1967 och 1968. Ett faktum är att åtskilliga skattskyldiga genom förbiseende eller förklarlig felbedömning av förutsättningarna för särbeskattning för närvarande på rent formella grunder går förlustiga sin rätt till skattelättnad. Detta kan inte anses vara tillfredsställande. Det vore, såsom framgår av motionen, mycket enkelt att åstadkomma en bättre ordning. Det skulle endast erfordras en viss uppmjukning och komplettering av nuvarande regler. För att ansökan om särbeskattning skall iakttas vid utfärdande av debetsedlar på slutlig skatt, vilka senast den 15 december skall tillställas de skattskyldiga, skulle enligt motionen ansökan alltjämt ha avlämnats senast den 1 juli. Då i många fall den skattskyldige reagerar först senare, ofta först vid mottagandet av debetsedeln i december, skulle ansökan kunna få avlämnas senare, förslagsvis intill utgången av januari månad året efter taxeringsåret. Med hänsyn till att åtskilliga skattskyldiga haft den uppfattningen, som herr Tistad nämnde, att deras år 1967 ingivna ansökan skulle ha verkan även på 1968 års taxering, har alltså i motionen vidare föreslagits att med avseende på sistnämnda taxering ansökan om frivillig särbeskattning skulle få avlämnas senast den 1 juli 1969. Det är inte utan förvåning man tar del av bevillningsutskottets betänkande som utmynnar i ett avstyrkande av motionen. Utskottet påstår bl.a. att de skattskyldigas underlåtenhet att inom föreskriven tid inkomma med yrkande om särskild skatteberäkning inte kan sägas bero på bristande information från myndigheternas sida och att utskottet därför inte kan förorda en utsträckning av ansökningstiden. Utskottet gör rent av det uttalandet att en förlängning av ansökningstiden skulle stå i strid mot principen om snabbhet och effektivitet i taxeringsoch uppbördsprocessen. Herr talman, jag förstår inte dessa påståenden. Jag kan inte inse riktigheten av dem och jag beklagar djupt denna formella inställning och anser att målsättningen för taxeringsprocessen — en rättvis och likformig taxering — bäst gagnas av ett bifall till motionen. Till utskottets betänkande är fogad en reservation för vars innehåll herr Tistad redogjort. I den påtalas bl a. den olika praxis som utbildats hos: de lokala skattemyndigheterna vid bedömning av noteringar i deklarationerna rörande önskemål om särbeskattning. Jag är för egen del vän av en liberal tolkning av gällande bestämmelser och finner det därför riktigt att man godtagit en sådan notering som ansökan. Tyvärr har, som vi hörde, så ej skett på alla håll, vilket givetvis är beklagligt. I reservationen framförs också önskemål om att man i den vanliga deklarationsblanketten skulle införa en särskild ruta, i vilken den skattskyldige genom kryssmarkering kunde ange att han önskar särbeskattning. Vidare uttalar reservanterna att en sådan kryssmarkering skulle kunna ersätta nuvarande omständliga ansökningsförfarande och att detta otvivelaktigt skulle innebära en avsevärd förenkling såväl för de skattskyldiga som för de lokala skattemyndigheterna. Detta är inte fullt riktigt. En kryssmarkering är ej till fyllest. Vissa uppgifter om eventuella sidoinkomster erfordras nämligen i vissa fall för bedömning av ansökan. Dessutom innebär det ingen förenkling för de lokala skattemyndigheterna, som då måste gå igenom samtliga deklarationer för äkta makar, vilket är ett mycket omfattande arbete. Nej, det vore en lämpligare åtgärd att införa en betydligt enklare ansökningsblankett samt bättre information om möjligheterna till särbeskattning. Främst bör man — vilket herr Tistad också var inne på — på den vanliga deklarationsblanketten låta trycka en anvisning om bestämmelserna härom. Det mest anmärkningsvärda med reservationen är att den — trots att man inte har någon invändning mot motionärernas resonemang — inte utmynnar i en tillstyrkan av det primära förslaget, nämligen att ansökningstiden regelmässigt skulle kunna utsträckas till den 31 januari året efter taxeringsåret. Reservanterna begränsar sig till en tillstyrkan av det sekundära förslaget, nämligen att avseende taxeringsåret 1968 ansökan kan göras senast den 1 juli 1969. Trots denna egendomlighet och övriga svagheter i reservationen, och då utsikterna till bifall till motionen tyvärr måste betecknas som minimala, nödgas jag begränsa mig till ett yrkande om bifall till reservationen. När så sker har jag inte uppgivit allt hopp om att man trots allt skall kunna finna former att minska bekymren med ansökningsförfarande vid särbeskattningen vid 1969 och följande års taxeringar. Herr talman! Jag vill alltså yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det faller på min lott att försöka försvara det betänkande som herr Schött inte kunde förstå och som han var mycket förvånad över. Jag utgår ifrån att herr Schött har läst detta betänkande mycket noga. Han finner det då kanske också förvånande att av oppositionens nio ledamöter är bara fem reservanter. Vad kan detta måhända bero på? Helt naturligt att en del ledamöter utom majoritetspartiet har funnit att det är en mycket krånglig och svår fråga. Utskottet har gjort ett uttalande på s. 7, att det må räcka om man gör en ansökan i den allmänna självdeklarationen. Det bör räcka inte bara i Stockholm. Utskottet säger att detta bör tilllämpas över hela riket. Det är alltså en anmodan från utskottet till skattemyndigheterna att pröva om det inte går att utvidga den regel som har tillämpats i Stockholm till att även gälla landet i övrigt. Sedan kan man naturligtvis tänka sig att få en blankett med en särskild ruta där man markerar att man ansöker om särbeskattning. Det är ju en tämligen enkel sak, och det förfarandet skiljer sig ju inte så mycket från det förra, som herr Tistad sade. Detta är de båda ståndpunkterna, men av rent praktiska skäl har utskottet föredragit att hänvisa till möjligheten att vid begäran om särtaxering använda den vanliga deklarationsblanketten. Det går ju att säga från denna talarstol att människorna inte har fått tillräcklig information. Det kan vi kanske instämma med. Jag har mig bekant att det försiggår en utredning som syftar till att lämna information från samhället i betydligt större utsträckning än vad som för närvarande sker. Men vi skall aldrig inbilla oss att vi kan komma så långt i information att alla medborgare kan bevaka sina rättigheter. I detta speciella fall gäller en provisorisk lagstiftning. Man har i allmänhet den uppfattningen att man skall tillvarata sina intressen och få så låg skatt som möjligt. Det är alltså ett syftemål som borde ge medborgarna den inriktning som är nödvändig, nämligen att försöka orientera sig om de nyheter som kommer i skattelagstiftningen. Allt fler och fler inser att de tjänar på en särbeskattning. När det finns lagliga möjligheter att få en lägre skatt så skall man naturligtvis också ta vara på dem. Jag säger lagliga möjligheter att få en lägre skatt. Jag vill slutligen tillägga att om vi skulle införa ett förfarande där man retroaktivt skulle tillämpa en ordning som ger restitution på skatter, kom vi väl i ett ganska besvärligt läge. Jag vet inte någon skattelagstiftning som har tillämpats på det sättet, och jag vore tacksam om någon i kammaren kunde ge ett exempel på att statsmakterna förfar på detta sätt. Allra minst tycker jag att vi här, där det gäller en grupp som har haft möjligheter att få dessa favörer men inte har använt dem, kan tillämpa ett retroaktivt förfarande. Denna grupp har haft alla lagliga möjligheter att tillgodogöra sig den skattelättnad som särbeskattningen i en hel del fall innebär. Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag kan försäkra bevillningsutskottets ärade herr ordförande att jag har läst utskottets betänkande, och jag har läst det noga, och inet bara jag utan åtskilliga av mina kolleger som fögderichefer. Vi beklagar den negativa inställning som bevillningsutskottet här tagit. Vi har den nära kontakten med de skattskyldiga, och vi förstår deras missnöje. Vi beklagar att det allmänna i detta fall inte har velat vara tillmötesgående och stärka sin goodwill hos de skattskyldiga. Det kan så väl behövas. Även om det vore så, att man inte kan påvisa ett exempel på att man infört en retroaktiv bestämmelse av detta slag, så vore det inget fel om så skedde här. Jag vet att kammaren nu är otålig.

Herr talman! Herr Ericsson frågade om jag kunde ge något exempel på att man i efterhand kunde få ändring i taxeringen och få restitution av skatt på detta sätt. Ja, det ligger på riksdagens bord en proposition nr 50 om förlängning av tid för ansökan om jämkning när det gäller sjömansskatt. Förslaget motiveras med att de skattskyldiga känner dåligt till jämkningsbestämmelserna och därför ofta reagerar sent. I propositionen föreslås att sjömansskattenämnden som en övergångsåtgärd skall kunna ta upp vissa för sent inkomna ansökningar och pröva dem samt bevilja jämkning. Om propositionen blir bifallen, vilket jag hoppas, får man ett fall då man kommer att långt i efterhand få jämkning i skatten och då helt naturligt få restitution, eftersom sjömansskatten är en definitiv källskatt.

Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson i Kungsängen har frågat om jag delar hans i interpellationen framförda uppfattning om värdet och betydelsen av att olika folkgrupper bör ha möjlighet att genom förhandlingar medverka till att lösa för gruppen viktiga frågor. Herr Nilsson frågar vidare om jag vill i överensstämmelse härmed främja att även jordbrukets organisationer på med andra motsvarande grupper likvärdigt sätt tillförsäkras avtalsrätt. Utgångspunkten för herr Nilssons frågor är de överläggningar om prissättningen på jordbrukets produkter som nyligen slutförts. Prissättningen har betydelse både för gränsskyddets storlek och för försörjningsberedskapen i fråga om livsmedel, handelsutbytet med jordbruksprodukter, dispositionen av införselavgifter m.m. Någon förhandlingsrätt i fråga om gränsskyddets höjd finns varken för jordbruket eller för andra näringar. De grundläggande besluten om prissättningen på jordbruksprodukter måste fattas av riksdagen. Några för riksdagen bindande avgöranden om prissättningen kan sålunda inte träffas av Kungl. Maj:t eller underordnad myndighet. De överläggningar som äger rum mellan företrädare för staten och för jordbruket och konsumenterna vid utformningen av förslag till prissättning kan därför inte ske i form av förhandlingar som resulterar i avtal liknande arbetsmarknadens. Däremot anser jag det värdefullt om överläggningarna såsom hittills skett resulterar i förslag som stöds av företrädarna för jordbruket och konsumenterna.

Herr talman! Jag ber om överseende för att det har tagit några dagar innan jag har hunnit besvara interpellationen, men jag har själv haft en del annat att syssla med, och jag hoppas att herr Nilsson förlåter mig att jag dröjt något med svaret. Jag vill tillbakavisa beskyllningarna mot statens priskommitté för att den skulle ha burit sig bryskt åt. Jag tror att det är en fullständigt felaktig beskrivning av situationen. Framför allt förvånar det mig att herr Nilsson säger att priskommittén bör bete sig som arbetsmarknadens parter. På arbetsmarknaden är man mjuk och lätt på handen, säger herr Nilsson. Men har herr Nilsson inte lagt märke till vad som skedde när LO och SAF möttes? Då var det inte några vänliga tongångar utan tvärtom. Såvitt jag har kunnat följa förhandlingarna på arbetsmarknaden, så har parterna där svårare att komma till tals än vad priskommittén hade med våra bönder. Den jämförelsen var alltså litet felaktig. Jag har i varje fall inte hittills upptäckt några milda melodier 1 arbetsmarknadens förhandlingsarbete. Men till själva sakfrågan! Man kan rimligtvis aldrig jämföra de överläggningar som föregår riksdagens beslut att fastställa gränsskydd m.m. för jordbrukets produkter med de förhandling ar som sker då det gäller att sluta kollektivavtal med de anställda. Jag tänker då inte bara på anställda inom den privata sektorn utan även på statsanställda. Den bästa lösningen på detta problem vore naturligtvis att göra alla jordbrukare till statsanställda. Då skulle herr Nilssons förslag vara rimligt och riktigt. Då vore det helt nödvändigt att deras ersättning fastställdes genom förhandlingar. Men mellan staten och de jordbrukare som företräds i förhandlingsdelegationen föreligger inte något anställningsförhållande, inte någon leveransskyldighet, och det råder inte heller något annat avtalsförhållande. Jordbruksavtalet syftar inte till att reglera några avtalsvillkor mellan staten och jordbrukarna. Det är inte det det är fråga om. Därför är det inte möjligt att göra någon jämförelse med kollektivavtalen med anställda och arbetsgivare. Det finns förhandlingsrätt inom jordbruket, men det är mellan de anställda och arbetsgivarna inom jordbruket. Skulle man gå efter de linjer som herr Ferdinand Nilsson har tänkt sig, kunde man ju inte bara kräva avtalsrätt för jordbruket, utan då måste varje tillverkare av produkter, varenda hantverksgrupp ha rätt till samma avtalsförmåner, dvs. att staten skall gå in och träffa avtal med dem. Det är helt orimligt. Den priskommitté som staten har tillsatt har till uppgift att undersöka och komma fram till rimliga förslag. Därvid skall man ha samråd med jordbrukarnas företrädare, men också med konsumenterna. Egentligen är det konsumenterna och jordbrukarna som skulle träffa avtal. Herr Nilsson i Kungsängen beskyller priskommittén för att ha uppträtt bryskt och för att den skulle ha sagt att detta är vårt bud, och vi håller redan på att arbeta med en proposition. Så har kommittén aldrig sagt. Den arbetar ju inte alls med någon proposition, utan den skall komma in med ett förslag som skall ligga till grund för den proposition som regeringen förelägger riksdagen. Jag får be kammaren om ursäkt för att dessa förhandlingar dragit så långt ut på tiden att propositionen i fråga blir mycket försenad. Kommittén hade skyldighet att förbereda propositionen, och det var vad den höll på med. Herr talman! Jag har kommit fram till att det sätt på vilket vi har samrått med jordbrukarna är det riktiga sättet. De företräder sin näring och vill ha så mycket betalt som möjligt. Det är deras rättighet. De som har att ta ansvaret för att det skall bli en rimlig avvägning kan kanske ibland förefalla bryska, men de är det inte. För min del har jag velat få till stånd en proposition som vilar på samförstånd mellan jordbrukarna, konsumenterna och staten. Jag tror att det är bäst, och så länge jag har ansvaret kommer jag att arbeta efter de riktlinjerna. Men någon avtalsrätt kan vi rimligtvis inte införa för denna grupp.

Herr talman! Egentligen kan det synas överflödigt att dra upp en debatt om dessa spörsmål. Överläggningarna har ju förts i hamn, och jag skall gärna ge den nye jordbruksministern, min länskollega, ett erkännande för hans hantering av denna problematik i år. Men den fråga som är ställd är av principiell natur, och även om vi denna gång har klarat av jordbruksöverläggningarna återkommer naturligtvis frågan. Det är från den utgångspunkten som herr Ferdinand Nilsson har ställt densamma. Nu vet jag inte hur mycket den nye jordbruksministern har ärvt av sin föregångare.

Jag tror att det är möjligt att verifiera att orden föll på det sättet. Då undrar man hur det är möjligt att påstå att det här inte skulle vara fråga om något egentligt avtalsförhållande. Jordbruksministern säger nu att det inte är möjligt att göra en jämförelse mellan förhållandena här för jordbruket och förhållandena för arbetsmarknaden i övrigt. I det ena fallet är det fråga om löner och anställningsförhållanden — i det andra fallet om gränsskydd. Jag skall gärna erkänna att det där finns en viss artskillnad och att det kanske är betydligt mera komplicerat på jordbrukets område, men i princip är det ändå samma sak. Det är fråga om under vilka ekonomiska förhållanden människorna skall arbeta, och i stort sett arbetar de under samma förutsättningar. bruksministern: Hur tvingad är en anställd att fortsätta därest han inte finner avtalet vara = tillfredsställande? Visst kan LO göra upp, men vilken LO-anställd som helst har ju rätt att sluta sitt jobb, vilket är helt analogt med om en jordbrukare vill sluta leverera. Det påståendet är alltså inte korrekt. Vad sedan gäller annan het är jämförelsen heller inte riktig, därför att staten hindrar ingen företagare att höja sina priser för att kompensera sina kostnader. Jag vill inte dra upp en tvist om detta, men jag tror, herr jordbruksminister, att det är oriktigt att påstå att det skulle föreligga någon väsentlig skillnad. Att de här överläggningarna har så gammal hävd som de nu har bör också tillmätas stor betydelse, vilket jag tror att jordbruksministern också gör.
Herr talman! Det är inte min avsikt att ta upp en lång diskussion i den här frågan. Jag övertygar självfallet inte vare sig herr Nilsson eller min länskollega herr Axel Kristiansson. Jag fick det intrycket av vad herr Nilsson i Kungsängen sade att hade bara priskommittén varit vänlig första veckan och hotat med revolver den sista så hade det varit bra. Så gör man på den privata marknaden, ansåg herr Nilsson. Nu tror jag inte att priskommittén, Valfrid Paulsson, generaldirektör Widén och Odhner, är några revolvermänniskor utan de är sakliga. Jag vill på det bestämdaste tillbakavisa påståendet att det skulle vara någon konflikt mellan departementet och priskommittén. Priskommittén har känt sitt ansvar och ville inte gå längre än att den hade återförsäkringar i regeringen. Att den skulle ha hotat och skrämt våra jordbrukare skall ingen inbilla mig. Jag känner representanterna för RLF, och vännen Axel Kristiansson är inte den som alltid är så mjuk i sina händer när det gäller att resonera. Han är en av ledarna där, och han har många vänner som nog vet hur man — bokstavligt talat — skall hantera en revolver. Sedan till vad som i övrigt har sagts om avtalsrätten. Vad herrarna har sagt ger inte på något sätt motiv för att införa en avtalsrätt. Det är fortfarande helt orimligt. Nu säger herr Axel Kristiansson att en anställd som inte är nöjd med sin lön kan sluta. Ja, det kan naturligtvis en jordbrukare också göra. Han är inte bunden av något avtal. Det har min företrädare aldrig sagt. Vad han har sagt är att riksdagen har fattat ett beslut som gäller för två år och att man inte kan ändra på det. Det är bindande för prissättningen inom jordbruket. Det kommer jag också att säga. Men detta riksdagsbeslut har då föregåtts av resonemang med jordbrukarna, och dessa har ställt sig bakom beslutet och funnit att det är rimligt och bra. Herr Kristiansson menar att staten inte lägger sig i om andra yrkesutövare höjer sina priser. Nej, det gör inte staten i någon större utsträckning. Andra näringsutövare är dock utsatta för en rätt hård konkurrens både inom och utom landet. Tala om för mig, herr Axel Kristiansson, vilken näring i detta land som har 90-procentigt gränsskydd! Det är klart att textilindustrin kan höja sina priser, men vad får den då sälja? Man skall inte göra sådana här jämförelser. Det går inte att införa avtalsrätt i den bemärkelsen som herr Nilsson menar, utan den rätt jordbruket skall ha är att få vara med och resonera när man förbereder riksdagsbeslutet. Om det inte vore något tal om gränsskydd, hade riksdagen inte med frågan att göra. Då kunde jordbrukarna själva fastställa sina priser precis som andra näringsutövare. Jag håller fast vid att jordbruket inte kan få det bättre om jordbrukarna finge avtalsrätt om man nu kunde in föra en sådan, Det kan man alltså inte, och jag tycker att det sätt på vilket dessa frågor handläggs är tillfredsställande. Det är sant att det sägs hårda ord i början, men herrarna har bara talat om vad priskommittén har sagt. Ingen av er har nämnt ett ord om vad jordbrukets företrädare sade i början av förhandlingarna. De hade också en hel del »ovänligheter» att komma med Men så går det till när man förhandlar och resonerar, inte bara på jordbrukets område utan även på andra. Jag har pekat på att där det finns en avtalsrätt — LO—SAF-området — är parterna sannerligen inte vänliga mot varandra. Kanske förhåller det sig så som herr Nilsson säger att de börjar vänligt och sedan skjuter mot slutet, men en sådan ordning vill jag inte alls vara med om för jordbrukets del.

Herr talman! Det må synas oriktigt att diskutera vad en annan person har sagt. Men eftersom både statsrådet Bengtsson och jag har nämnt statsrådets förträdare kan jag inte underlåta att precisera vad denne sade och menade. Han sade inte bara att riksdagen hade fattat ett beslut som gällde till den 1 september, utan han förutsatte också att på grundval av detta kunde jordbrukarna icke agera med fackliga åtgärder före den 1 september. Det var just detta som var det väsentliga. Sedan måste jag säga något beträffande talet om fri konkurrens inom andra företagargrupper. Jag föreställer mig att statsrådet avsåg den inhemska konkurrensen, att sådana jämförelser inte går att göra. Jag måste fråga herr statsrådet: På vilket område tror statsrådet att det är lättast att på frivillig väg eliminera en konkurrens? är det i branscher där det finns kanske två, tre, fyra, fem eller tio företag som framställer samma produkter eller är det på ett område där det finns 200 000 företagare? Jag tycker att det är alldeles givet att det måste vara betydligt lättare att eliminera konkurrensen inom annan företagsamhet än det är att göra det inom jordbruket. Jag föreställer mig att vi inte ska ta upp frågan om gränsskyddet i det här sammanhanget, inte därför att jag är rädd för att diskutera det, utan därför att en sådan diskussion skulle dra ut alldeles för långt på tiden i det knappa tidsschemat.

På den frågan har jag svarat ett vänligt ja med en viss reservation. Jag tycker att ordet förhandlingar inte är så bra. Svaret är emellertid ja. Jag tycker att man skall samverka inför varje beslut som fattas och som rör en folkgrupp. Den andra frågan löd: Vill statsrådet främja att även jordbrukets organisationer på med andra motsvarande grupper likvärdigt sätt tillförsäkras avtalsrätt? På den frågan har jag svarat ett vänligt men bestämt nej, därför att man enligt min mening inte kan införa en avtalsrätt för jordbruket liknande den man har för statstjänare och löntagare 1 övrigt. »Motsvarande grupper» har jag ansett vara egna företagare Över huvud taget.
Herr talman! Endast några ord. I vårt moderna samhälle tillerkänner vi alla grupper förhandlingsrätt. De största och flesta grupperna har ett direkt förhållande i sin anställning till den som anställer dem och betalar ut lönen. Det är självklart att vi skall tillerkänna dem denna rätt. Jordbrukarna utgör en minoritetsgrupp och en minoritetsgrupp i undantagsställning på det sättet att de inte kan bjuda ut sin arbetskraft direkt och få en lön direkt för sin arbetsinsats. Deras arbetsersättning måste gå över en vara som de producerar och marknadsför. Men denna minoritetsgrupp bör väl inte försättas i undantagsställning, utan även den skall i princip tillerkännas rätten att förhandla om sina villkor, att ingå avtal. Då säger man att denna grupp inte har någon att ingå avtal med. Nej, däri ligger en betydande svårighet. Alla är vi konsumenter av livsmedel, således den vara som jordbrukarna marknadsför för att få ut ersättning för sitt arbete. Konsumenten kan man inte nå och förhandla med direkt beträffande villkoren. I stället har statsmakten trätt till och företräder konsumenterna i landet vid de förhandlingar som faktiskt förs. Jag tycker i och för sig inte att det är anledning att beklaga sig över detta. Indirekt medger ju staten förhandlingsrätt för jordbrukarna genom att statens representanter — jordbruksministerns ombud — överlägger och förhandlar med representanter för det svenska jordbruket. Men när jordbruksministern så pregnant säger ett nej till förhandlingsrätt för denna minoritetsgrupp i samhället menar jag att det är ett alltför hårt maktspråk mot en minoritet. Han har mött representanter för denna grupp på ett utomordentligt sätt under de förhandlingar som har förts under detta hans första verksamhetsår som jordbruksminister. Man måste nog reagera bestämt — mot att det så obetingat och hårt sägs nej till vad som borde vara en alla människors rätt i vårt land. Vi kan inte lösa problemet i dag, men det må vara sagt från jordbrukets håll att vi i princip inte kan acceptera att ha en undantagsställning som befolkningsgrupp — en ställning olik alla andra människors i landet.
Herr talman! När jag lyssnade till herr Nils Theodor Larsson fick jag ett intryck av att det inte var bra att det blev lugn på denna front, utan att man ville ha till stånd gräl, fastän jag försöker få lugn och ro på detta område. Herr Larsson tycks vilja hävda att jag använder mig av maktspråk när jag försöker föra ett principiellt resonemang kring hela denna fråga. Jag använder inget maktspråk; jag anser att det är principiellt felaktigt och omöjligt att på det sätt som man gör för statstjänare och anställda på den privata arbetsmarknaden träffa avtal. Jag använder alltså inget maktspråk. Dessutom lämnade herr Larsson en något felaktig uppgift då han försökte göra gällande att staten gått in och förhandlat på konsumenternas vägnar. Det har staten inte gjort. Priskommittén har skyldighet att resonera med jordbrukarnas företrädare och med konsumenternas företrädare. När uppgörelsen träffades skedde det just efter samtal med jordbrukarnas och konsumenternas delegationer. Den senare sade: All right, den uppgörelsen kan vi stå för. Vi kommer att stödja den och vi kommer inte att bråka. — Herr Larsson gjorde alltså ett felaktigt påstående. Låt mig till sist, herr talman, säga att det här inte bara är fråga om att ta ställning till gränsskyddet för jordbrukets produkter. Det finns också en lång rad andra frågor som är av central betydelse. Dessa frågor kan gälla avvägningen beträffande produktionens inriktning inom jordbruket och dess storlek med hänsyn till landets livsmedelsförsörjning; de kan gälla sådant som har en avgörande betydelse för våra handelspolitiska relationer med utlandet. Det är alltså inte något som rör enbart jordbruket, utan något som i högsta grad berör hela vårt land, och alltså även andra befolkningsgrupper än jordbrukarna. Jag har hela tiden hävdat att detta til syvende og sidst måste vara en fråga i vilken riksdagen fattar beslut. Jag är ganska övertygad om att när förslag kommer att läggas på riksdagens bord kommer det att finnas ledamöter som tycker att jordbrukarna inte fått tillräckligt och som kommer att väcka motioner med anledning av detta förslag. Det är inget fel i det. Det är nämligen riksdagen som har att fatta det avgörande beslutet i denna fråga, vilket gör att man inte kan införa avtalsrätt för just denna grupp. Jag kan inte inse riktigheten i påståendet att man behandlar en minoritet illa på grund av detta. Det finns en rad grupper av yrkesutövare i vårt land som inte kan begära att få en sådan avtalsrätt. Det finns hantverkare och företagare av olika slag som inte ett ögonblick drömmer om att kunna få rätt att träffa avtal med staten. Jag tror att den ordning vi kommit fram till är bra. Jag är angelägen om att se till att den fungerar smidigt och att vi i bästa samförstånd kan resonera oss fram till vad som kan vara rimligt för jordbruket, för konsumenterna och för samhället.

Herr talman! Jag har inte önskat få något gräl med jordbruksministern efter det att debatten i huvudsak var avslutad. Tvärtom har jag redan — och jag vill göra det ännu en gång — uttalat min uppskattning av hans sätt att på statens vägnar handlägga frågan detta år. Jag vill tacka honom för den goda förhandlingsvilja som han visat. Det är alltså inte av sådana skäl som jag gripit in i debatten med mitt lilla inlägg, utan det är därför att det är en principfråga som har varit uppe till behandling. Jag vill hävda att varje befolkningsgrupp i detta land så långt det är praktiskt möjligt skall ha den principiella rätten att förhandla om sina levnadsvillkor. Det är detta som det är fråga om när jordbrukets folk genom sina organisationer förhandlar med herr jordbruksministern och hans företrädare angående prissättningen på Jordbrukets produkter. Det nämndes att hantverkare och andra minoritetsgrupper i landet inte kan drömma om att få motsvarande avtal. Nej, vi kan kanske inte rent praktiskt få till stånd avtalsförhållanden berörande alla små grupper i samhället. Men jag tycker att vi bör erkänna principen att alla skall ha rätt att förhandla om sina levnadsvillkor och att man inte skall få dem som diktat från något håll. Sedan upplystes jag om att jag skulle ha farit vill i min utsaga att staten här trätt in. Konsumentdelegationen företrädde, sade statsrådet, ju konsumenterna och inte staten. Ja, man har under senare år fört in ordningen med en konsumentdelegation, en grupp företrädare för konsumenterna, att vara en part i överläggningarna när det gäller att diskutera priserna på livsmedel. Den gruppen agerar liksom jordbrukets förhandlingsdelegation. Men ledningen och den sammanhållande kraften i förhandlingarna är jordbruksministern eller hans företrädare. Jag måste nog ha rätt i min tolkning att det är staten som ytterst förhandlar med jordbruket om dess villkor, om jordbrukarens ersättning för sin arbetskraft. Jag vill att herr jordbruksministern inte skall uppfatta mina små inlägg såsom någon kritik mot vad som förevarit under året, och jag tänker inte heller nu fortsätta med någon polemik om den saken. Som representant för svenskt jordbruk har jag endast, inför jordbruksministerns principdeklaration att jordbruket inte kan få avtalsrätt, velat säga: I princip måste även denna befolkningsgrupp ha rätt att förhandla.

Herr talman!

I tre motionspar hemställer ett antal motionärer att mjölkpristilläggets realvärde skall återställas. Mjölkpristilläggets värde har urholkats med cirka 25 procent och det är viktigt att tillägget återfår det värde som man avsåg 1962. Man har beräknat att en 25 procentig höjning skulle innebära 2,5 öre per kilo mjölk. Denna höjning väntas inte i någon egentlig grad motverka nedläggningstakten för småbruk, men man hoppas att en förbättring skall ske för de jordbruk som bör vara kvar. Hit räknas speciellt KR-jordbruken, som enligt all expertis bör vara rationella och bärkraftiga. Vi har i dag ungefär 200 KR jordbruk i landet. Men vi har tyvärr fått uppleva den första konkursen, orsakad av för höga byggnadskostnader, de höjda räntorna, för lågt mjölkpris och konjunktursvackan när det gäller skogen. Staten har anslagit 39 miljoner kronor till KR-jordbruken, och hittills har cirka 30 miljoner kronor utbetalats. Lantbruksnämndens senaste kostnadskalkyler för många KR-jordbruk går dock inte ihop av de skäl som jag nyss relaterade. Lägets allvar har ytterligare markerats genom den RLF-uppvaktning hos jordbruksministern som ägde rum i början av denna vecka. Jordbruket utgör fortfarande en stor näring i Norrland och har betydelse för livsmedelsförsörjningen, försvarsberedskapen och samhällets funktion i Öövrigt. Det bör därför vara ett riksintresse att stödja näringen så att det rationella jordbruket kan fortsätta och dess utövare få en dräglig utkomst. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Som motionär i detta ärende vill jag framföra några få synpunkter på detsamma. Nödvändigheten av att en betydande jordbruksproduktion upprätthålles även 1 vårt lands nordliga delar underströks bl.a. vid riksdagens principbeslut 1967 om riktlinjer för jordbrukspolitiken. Inom den norra delen av landet är det kombinerade jordoch skogsbruket den vanligaste driftsformen, och all erfarenhet visar också att det är den lämpligaste och mest effektiva. Mjölkproduktionen måste inom denna kombination tillmätas en avgörande betydelse. Vill man behålla ett livskraftigt jordbruk i norra Sverige, måste man därför ge mjölkproduktionen så goda ekonomiska betingelser som möjligt. Ett stöd till mjölkproduktionen ger alltjämt den bästa täckningen om man önskar lämna ett allmänt stöd åt jordbruket i norra Sverige. De mindre differentieringsmöjligheterna i nordligaste Sverige talar också för detta. Som här tidigare framhållits, avskaffades leveranstillägget för mjölk liksom arealtillägget genom beslut av 1967 års riksdag. Detta innebär ett betydande inkomstbortfall för jordbrukarna i norra Sverige. I den situationen har det inom landsdelen utgående extra mjölkpristillägget, som 1967 behölls oförändrat, fått ökad betydelse såsom stödform. Det genomsnittliga stödet uppgår till 1300—1 300 kronor per leverantör och år. Då bidragsskalan för detta pristilllägg inte justerats sedan 1962/63, har realvärdet blivit väsentligt reducerat genom penningvärdeförsämringen. För att åtminstone återställa tilläggets realvärde har vi i motion föreslagit att bidraget uppjusteras med 25 procent. Det skulle enligt våra beräkningar kosta cirka 8 miljoner kronor för helt budgetår. En trepartireservation till utskottsutlåtandet tar upp motionsyrkandet. Utskottsmajoriteten har inte velat biträda motionsyrkandet, men man kan åtminstone mellan raderna i utskottets skrivning skönja en viss osäkerhet i avslagsmotiveringen. Det gäller här inte bara ett småbruksstöd, som utskottet säger, utan detta är i lika hög grad en fråga för de s.k. KR-jordbruken.

Det är ju ett hypotetiskt påstående att riksdagsmajoriteten skulle avslå reservationen, och jag hoppas naturligtvis att reservationen vinner i voteringen. Jag vore emellertid ytterst tacksam om herr statsrådet ville något »lätta på slöjan» och leverera en principiell ståndpunkt i den här frågan. Det skulle vara välgörande, och det skulle mottas med glädje av många som kämpar mot betydande svårigheter i vårt lands nordligaste delar. Herr talman! Jag ber att ånyo få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Vi har nu fått lyssna till tre talare i denna fråga. Alla tre är representanter för jordbruksnäringen, och självfallet kan det tyckas att de har velat se på problemen utifrån sina egna synpunkter och infallsvinklar. Det kan väl därför tillåtas mig att få tala för den andra berörda parten i denna fråga, nämligen för konsumenten. När jag som konsument försökt ta ställning i denna fråga har jag verkligen fått uppleva en del saker. Det har redan från talarstolen här i dag talats om den uppvaktning som ägde rum för jordbruksministern i förra veckan. Ja, herr talman, den uppvaktningen hade inte tillkommit på en höft. Det var ett spontant uttryck och en mer eller mindre demonstrationsartad uppvaktning som jordbrukarna hade anordnat några dagar tidigare, den 20 mars, då ett hundratal jordbrukare från Norrbotten trampade upp till lantbruksnämnden och skrek ut sin veklagan över alla stora bekymmer de brottas med. Det gäller för mig fortfarande som konsument att titta på frågan: Är det så märkvärdigt, brottas de med mekymmer? Herr talman, det är väl för mig inte några större svårigheter att tränga in i den problematiken. Jag har upplevt den under så många år och på så många sätt, att jag tror mig känna till en hel del. Det är ingen hemlighet att jordbrukarna i Norrland, speciellt uppe i Norrbotten, brottas med stora ekonomiska bekymmer. Ingen kan förneka att dessa människor i verklig mening tillhör våra låglönegrupper. Egeninsatsen kan på intet sätt, i timpenning räknat, anses ligga annat än i de mest extrema låglönegrupperna. Det är uppenbart. Ingen har kunnat förneka detta förhållande. Det tar sig ibland drastiska uttryck. Jag läste vad en av talesmännen häromdagen yttrade vid en uppvaktning: Blir det nu ingen ändring återstår endast att rotenonbehandla bönderna i Norrbotten. Det låter tragiskt, men fråga är om vi inte är på väg dithän. Jag har försökt att titta närmare på den nya satsningen på KR-verksamhet. Vad har den inneburit? Just nu brottas man med enorma ekonomiska problem även på den kanten — som man trodde skulle vara en vettig lösning för framtiden. Självfallet påverkar de ökade produktionskostnaderna denna situation. Enbart ökningen av byggnadsoch kraftfoderkostnaderna har en mycket negativ inverkan. Som ett exempel har angivits att 1961/62 för en koplats i en KR-ladugård krävdes en kapitalinvestering på 6000 å 7000 kronor. I dag är motsvarande kapitalinvesteringsbehov redan uppe i omkring 11000 kronor. Med normal uppläggning i fråga om annuitet m.m. förstår var och en att det blir en kraftig belastning. Räntepolitiken spelar naturligtvis en stor roll. Räntan kan gå upp och kan gå ned, men bara för att belysa allvaret i situationen kan jag nämna att en enda procent för ett jordbruk med 30 kor motsvarar en utgift på 2510 kronor. Yrkandet på en uppräkning av det extra mjölkpristillägget är självfallet av ett alldeles speciellt intresse för oss som konsumenter just i Norrbotten, inte bara för att vi får ett större bidrag per kilogram mjölk utan också av andra skäl. Det faktiska förhållandet är att vi i Norrbotten under vissa årsperioder har mjölkunderskott och tvingas importera, i nuläget från Västerbottens län. Vi konsumenter ställer oss naturligtvis frågan: Vad skulle komma att hända därest man även i Västerbottens län får en sådan struktur på jordbruket, att vi i Norrbotten inte kan påräkna någon import från detta län? Då blir situationen den att vi inte kan vända oss till de andra norrlandslänen, ty de har inget överskott att skicka till oss. Kan vi vända oss till Mellansverige? Det tror jag knappast. Skall vi tvingas ned till Sydsverige eller utanför landets gränser för att få tillgodosett vårt rättmätiga krav på att kunna dricka mjölk i Norrbotten? Detta är ett problem som för oss framstår som ett stort bekymmer för framtiden. Men det är inte bara det. Vi kan — vilket någon talare tidigare har berört i dag — säga att om vi inte får mjölk så är det inte bara ett problem för jordbrukare och för oss konsumenter utan det är över huvud taget ett bekymmer för hela näringslivet i norra Sverige och inte minst för vår försvarsberedskap som vi vill slå vakt omkring — en synpunkt som väger mycket tungt i detta sammanhang. Den lilla uppräkning med 23 procent som yrkas i reservationen ger ändå inte mer än 21/2 öre per kg mjölk. Jag kan belysa vad detta innebär genom att fortfarande som exempel ta det nyssnämnda jordbruket med 30 kor. Uppräkning med 1 öre ger ett årligt tillskott av 1620 kronor vid normalproduktion. Det är i sanning inte stora pengar vi lämnar till dessa yrkesutövare. Herr talman! Jag har stark känsla för dem. Även som konsument kan jag med varmt hjärta tillstyrka den vid punkten fogade reservationen.

Herr talman! Jag kan livligt instämma i det mesta av vad herr Strandberg nyss har framfört. De påpekanden han gjort är till mycket stor del även representativa för övriga delar av Norrland och speciellt Norrlands inland. Jag tror att man bör understryka vad som sägs i reservationen, att det extra mjölkpristillägget egentligen tillkommit för att öka möjligheterna att bibehålla en norrländsk jordbruksproduktion, som i motsats till jordbruksproduktionen i vissa andra delar av landet med nödvändighet i första hand måste baseras just på mjölken. Tillägget kan alltså inte enbart anses ha uppgiften att utjämna produktionskostnaderna mellan olika landsdelar utan det skall också på ett mera markant sätt utgöra ett stöd för den basprodukt varpå den norrländska jordbruksproduktionen måste byggas. Med hänsyn härtill bör det anses naturligt och riktigt att bidragets reella värde inte urholkas genom penningvärdesförändringar. Den uppräkning med 25 procent som re servanterna föreslår är därför med hänsyn till den principiella innebörden och syftet med detta tillägg, såvitt jag förstår, sakligt väl motiverad. Utskottet säger att då de mindre jordbruken dominerar inom ifrågavarande landsdelar har bidraget i första hand kommit att framstå som ett småbrukarstöd. Det är självklart att tilllägget är ett stöd för de mindre jordbruken, men det förtjänar nog också påpekas, vilket för övrigt redan har skett i denna debatt, att det i dag kanske är ett lika behövligt stöd för de större enheterna inom dessa områden — de s.k. KR-jordbruken. De erfarenheter man i dag kan redovisa ger vid handen att dessa stora enheter i många fall har det ekonomiskt ytterst besvärligt. I dessa företag har staten ändå satsat stora belopp. Det måste vara ett samhällets intresse att se till att de insatserna kan göras räntebärande och att företagen blir den trygghetsfaktor som man väl egentligen har avsett att de skulle vara. De mindre företagen är hänvisade till att klara sig själva. Genom att behålla det reella värdet hos mjölkpristillägget skapar man en bättre grundval för en allsidig och differentierad jordbruksdrift även inom dessa områden och större trygghet i det besvärliga sysselsättningsläge som i dag råder, och man kan bidra till att mildra verkningarna av den omställningsprocess som just nu pågår. Det rör sig här om en insats som ändå kostar relativt litet pengar om man ser den i de stora sammanhang vi rör oss i, men som kan bli betydelsefull till sina verkningar. Att det finns ett fungerande jordbruk i mera glest befolkade områden har verkligen betydelse för att det omgivande samhället skall kunna betjänas på ett tillfredsställande sätt. Det har betydelse för en rationell livsmedelsförsörjning i dessa områden. Detta har herr Strandberg alldeles nyss på ett mycket övertygande sätt belyst. Och det har betydelse ur försvarspolitiska synpunkter. Det är viktigt att man kan åstadkomma nödvändiga försörjningsmöjligheter, och det är viktigt att man kan åstadkomma fördröjningseffekter som motverkar en även ur samhällets synpunkt inte önskvärd kapitalförstöring på detta område.

Herr talman! Egentligen behövs det väl inte någon större debatt om dessa frågor. Vi har ju behandlat dem flera år i rad, och någonting nytt har inte framkommit. Reservanterna har, som deras talesmän i debatten påpekat, krävt en 25 procentig höjning av det extra mjölkpristillägget. Kostnaderna härför redovisas med olika belopp i motionerna. En grupp motionärer har räknat ut att höjningen skulle kosta 8 miljoner kronor och en annan att kostnaden skulle uppgå till 9 miljoner. Jag vet inte vilken siffra som är mest riktig. I slutklämmen yrkar reservanterna bifall till alla motioner, och jag utgår ifrån att det här mera är en politisk fråga än en sakfråga. Det extra mjölkpristillägget varierar, som här sagts, mellan 1,4 och 10,4 öre per kg i sju olika områden. Antingen det nu är 20 eller 25 procent, så innebär varje procents ökning givetvis några kronor för dem som får detta tilllägg. Uppräkningen skulle beröra ungefär 95 procent av de cirka 40 000 jordbrukare i norra Sverige som får det här stödet, och en 25-procentig ökning skulle ge mellan 200 och 300 kronor, kanske upp till 400 kronor. Även detta är naturligtvis pengar som man inte bör förakta. Lantbrukshögskolan har gjort en utredning om hur det extra mjölkpristillägget verkar. Utredningen har funnit att produktionskostnaderna i norra Sverige ligger mellan 2 och 5 öre högre än kostnaderna i södra Sverige. Om dessa uppgifter är riktiga, och jag har ingen anledning att förmoda annat, skulle det betyda att det extra mjölkpristillägget jämnar ut skillnaden i fråga om produktionskostnaden. De norrländska jordbrukarna är således jämställda med övriga jordbrukare i landet, kanske rent av litet bättre ställda. Man kommer inte ifrån att mjölkpristillägget är en utjämnande faktor för vissa småbrukare. Det är klart att det finns de som behöver mera betalt, men jag tror för min del att det inte är möjligt att lösa problemet genom ideliga höjningar av det här tillägget.

Jag sade att tillägget ger en viss inkomstförstärkning för de små jordbrukarna. Tillägget innebär drygt en procents förbättring av deras medelinkomst. För dem som har större jordbruk blir det väsentligt bättre inkomster. I ett område där tillägget utgör t.ex. 10 öre skulle en 25-procentig ökning — 2,5 öre — för den som har 30—40 kor betyda en inkomstökning av bortemot 3 000 kronor per år. Här åberopades uppvaktningen hos jordbruksministern. Jag vet att de som uppvaktade bl.a. protesterade mot den undersökning som gjorts vid lantbrukshögskolan. Jag är övertygad om att jordbruksministern inte slänger dessa handlingar i papperskorgen utan vidare. Han kommer säkert att titta närmare på dem. Skulle det visa sig att denna undersökning är felaktig och att det finns fog för frågans lösning på ett annat sätt, så är jag säker på att han kommer att lägga fram förslag om det. Herr Skagerlund nämnde att flera av KR-jordbrukarna hade gått i konkurs. Det är möjligt att någon gjort detta, men det var inte enbart på grund av höga byggnadskostnader och annat sådant. Det var helt andra saker, bl.a. sjukdom, med i spelet. Jag ber, herr talman, att med detta få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Mossberger började med att förklara att det knappast behövdes någon egentlig debatt i den här frågan, och han sökte leda denna sin uppfattning i bevis genom att säga att vi diskuterat frågan under flera år tidigare. Utan att vara elak vill jag påpeka att om något i vårt samhälle är fel och galet så blir det inte mindre galet för att det upprepas år efter år. Jag anser att man här skulle kunna göra en väsentlig insats när det gäller jordbruket i Norrland. Herr Mossberger anförde sedan att detta hade kommit att utvecklas till en politisk fråga. Ja, det är klart att det är en politisk fråga, eftersom stödet beslutas av riksdagen. Jag lade märke till att herr Mossberger inte sade att det kommit att bli en partipolitisk fråga, och jag noterar med mycket stor tillfredsställelse att orden föll så. I övrigt tycker jag inte att herr Mossbergers anförande gav belägg för att han själv hyser någon större tro på att utskottsmajoritetens förslag är det absolut riktiga. Jag vet inte om jag får tolka herr Mossbergers sista uttalande om jordbruksministern och vad han eventuellt kan komma att göra åt saken så, att någonting redan nu är på gång. I så fall hälsar jag det med stor tillfredsställelse. Det är samhällets skyldighet — och det är inte fråga om allmosor — att följa upp 1967 års principbeslut om jordbruket, där det klart sades ifrån att det är nödvändigt att en betydande jordbruksproduktion upprätthålles även i vårt lands nordliga delar. Herr Mossberger var en av dem som stod bakom detta beslut. Skall detta kunna ske mås te man också jämna ut de olikheter i fråga om produktionsbetingelser som onekligen finns. Jag vidhåller yrkandet om bifall till reservationen.

Herr talman! Jag kan till att börja med helt instämma i de synpunkter som utskottets värderade vice ordförande herr Mossberger anlagt på denna fråga om det extra mjölkpristillägget. Som han nämnde har jordbruksutskottet inte ansett sig kunna biträda de motioner om höjning som väckts vid årets riksdag. Vid förhandlingarna om jordbrukspriserna berördes även denna fråga, men den statliga kommittén ansåg att frågan om det extra mjölkpristillägget lämpligen borde behandlas i annan ordning. Jag anser det också riktigast att man tar upp denna fråga först sedan man slutit de generella avtalen om jordbrukspriserna och sålunda kan överblicka vad de innebär för det norrländska jordbruket. Det är framför allt de s.k. KR-gårdarnas lönsamhetssituation som varit i blickpunkten vid de nyligen företagna uppvaktningarna hos jordbruksministern av de norrländska jordbrukarna. Vid dessa uppvaktningar hävdades att lönsamheten har försämrats på ett markant sätt under den senaste tiden. Jag kan nämna att vi får ett säkrare underlag för bedömningen av KR-gårdarnas lönsamhetssituation om vi väntar med denna fråga till litet längre fram denna vår. Då lär lantbruksstyrelsen kunna presentera en statistisk utredning rörande lönsamheten på dessa gårdar till och med 1967. Det bör då jämväl vara möjligt att med utgångspunkt från de förändringar, som därefter har skett i fråga om förutsättningarna för inkomstoch kostnadsposterna på dylika jordbruk, bilda sig en uppfattning om de aktuella lönsamhetsförutsättningarna. På basis av vad som framkommer vid en sådan bedömning bör frågan om lämpliga åtgärder från statsmakternas sida sedan kunna tas upp till prövning av riksdagen.

Herr talman! Om herr Eskilsson hade lyssnat mera uppmärksamt på vad jag sade hade han fått klart för sig vad jag menar med uttrycket »i annan ordning». Men när han kritiserar mig som frågeställare, kan jag kvittera den älskvärdheten med att ställa en motfråga till herr Eskilsson. Herr Eskilsson nämnde i ett av sina första anföranden att de s.k. KR-gårdarna har dryga kostnader för räntor och amorteringar på lån till företagen i fråga, och det är alldeles sant. Men då vill jag ställa frågan: Hade det varit bättre för dessa jordbrukare om riksdagen hade följt herr Eskilssons och hans partivänners förslag härom året om en sänkning av statsbidragen till rationaliseringar vid dessa jordbruk från 40 procent till 25 procent? Hade det inneburit en verklig lättnad för här ifrågavarande jordbruk?